Herr talman!

Med anledning av interpellantens första fråga vill jag erinra om att bostadsstyrelsen årligen ställer samman uppgifter från kommunala bostadsförmedlingar och andra kommunala organ angående registrerade bostadssökande. Som interpellanten påpekat kan dessa uppgifter ge anledning till felaktiga föreställningar om förhållandena på bostadsmarknaden. Jag ser det som en angelägen uppgift att få fram tillförlitlig fortlöpande information om bostadsmarknadsläget. Möjligheterna att erhålla sådan information kan påverkas av kommande ställningstaganden från statsmakternas sida till frågan om bostadsförmedlingarnas organisation och arbetsuppgifter. Jag anser mig emellertid kunna utgå från att bostadsstyrelsen i avvaktan härpå söker förbättra nuvarande förutsättningar att på grundval av uppgifter från kommunerna ge en så realistisk bild som möjligt av bostadsmarknadens förhållanden. I svar på en interpellation av herr Lindahl i våras uttalade jag att inom inrikesdepartementet påbörjade förberelser för en proposition, grundad på bostadsförmedlingsutredningens delbetänkande, skulle fullföljas, om då pågående förhandlingar mellan kommunerna i huvudstadsregionen om att ordna en gemensam bostadsförmedling på frivillig väg inte ledde till positivt resultat. Ifrågavarande förhandlingar mellan kommunerna har inte utvecklat sig så att lagstiftning i ämnet kan anses över flödig. Arbetet på en proposition kommer därför att fullföljas. Det är emellertid möjligt att bostadsförmedlingsutredningens slutbetänkande måste avvaktas innan propositionens utformning kan bestämmas slutgiltigt. I vart fall måste slutbetänkandet föreligga innan det går att ta ställning till interpellantens fråga om obligatorisk bostadsförmedling. Detta betänkande beräknas bli avlämnat omkring stundande årsskifte. Beträffande innehållet i en blivande proposition är jag inte beredd att nu göra några uttalanden. Vad slutligen angår herr Svennings fråga om en lagstadgad bytesrätt får jag efter samråd med chefen för justitiedepartementet meddela, att arbetet på en proposition om ny hyreslagstiftning pågår inom nämnda departement. Frågan om lagstadgad bytesrätt för hyresgäster prövas i detta sammanhang. Någon upplysning om innehållet i ett kommande lagförslag kan inte lämnas nu.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för detta positiva svar. I min första fråga understryker jag behovet av en kartläggning av bostadsförmedlingens köer och deras sammansättning samt uttrycker en begäran om en fortlöpande kontroll av att endast aktuella fall redovisas. Med denna frågeställning har jag också starkt velat framhålla att de rapporter som nu lämnas rörande bostadsköer landet över inte är realistiska. I stockholmsregionen kan en sökande exempelvis stå anmäld på sju, åtta platser eller mer. Det finns ingen samordning av bostadsförmedlingarna, och därför kan i praktiken ett fall registreras som sju, åtta eller flera fall i en rapport till bostadsstyrelsen. Härigenom blir hela redovisningen en parodi. Bostadsköerna visar inte den verkli ga bostadsbristen och bostadsnöden. Åtskilliga i dessa bostadsköer har i verkligheten löst sin bostadsfråga, men de köar för att få bostad i ett särskilt attraktivt område, där möjligheterna att erhålla en lägenhet för närvarande är ytterst begränsade — om de någonsin kommer att finnas. För sådana sökande kan väntetiderna naturligtvis bli hur långa som helst. Men är det en verklig bostadsbrist som i dessa fall föreligger? Skulle inte en effektiv bytesverksamhet kunna bidra till lösandet av dessa frågor? Det viktigaste i dagens läge är att få till stånd gemensamma och centrala bostadsförmedlingar, vilkas rapporter ger en verklig bild av bostadsbehovet. Bostadsköerna är nu mycket dåliga mätare på bostadsbristen. För de stora, centrala orterna måste en effektiv samordning ske. Förortskommunerna i stockholmsregionen har visat sig ytterst ovilliga att medverka till undanröjande av orättvisorna vid bostadsförmedlingen. Väntetiderna kan vara ytterst varierande i de olika kommunerna. Man bedriver en bypolitik, innebärande att man slår vakt om den egna kommunens förtursrätt för dem som ställt sig i dess bostadskö. Det tycks vara ett större intresse för vissa kommunalpolitiker att till varje pris presentera en så stor bostadskö som möjligt än att försöka få till stånd en samordning över hela linjen och en snabb avveckling av bostadsköerna. Jag hoppas att inrikesministern på detta område tar ett krafttag för att komma till rätta med den nuvarande situationen. Min andra fråga om lagstadgade byten gäller en ytterst betydelsefull och angelägen sak. Cirka 70 procent av de bostadssökande i landet står anmälda inom storstadsregionerna, och många av de sökande har inte ekonomiska resurser att lösa sin bostadsfråga genom att ta en ny, modern lägenhet. Man är fullt nöjd med en anvisning på en halv modern eller modern äldre bostad. Men beklagligtvis förfogar inte bostadsförmedlingarna över tillräckligt antal sådana lägenheter. Det har kärvat till sig ännu mer på sista tiden. Ett stort antal fastighetsägare vägrar bostadsbyten och nekar också att för uthyrning genom bostadsförmedlingen ställa till förfogande lägenheter som har frigjorts när tidigare hyresgäster anvisats ny bostad. Jag är alldeles säker på att väntetiderna vid bostadsförmedlingarna skulle reduceras betydligt och att rörligheten skulle bli en helt annan, om bostadsförmedlingarna hade tillgång till flera användbara, goda lägenheter i det äldre bostadsbeståndet. Att det inte rör sig om ett litet antal sådana lägenheter kan bostadsförmedlingarnas egen statistik vittna om. Stockholms stad redovisade vid årsskiftet 1965—1966 närmare 58 000 sökande med egen lägenhet, och av dem hade 45 000—50 000 synnerligen användbara halvmoderna eller moderna lägenheter. I Malmö är motsvarande siffra 14 000 och i Göteborg över 30 000. Det finns alltså sammanlagt 90 000—95 000 lägenheter som borde komma med i denna rörlighet. Genom mycket bestämda krav på dem som bygger med statliga lån i Malmö lämnas där praktiskt taget alla nyproducerade lägenheter till bostadsförmedlingen. Vissa byggmästare är också inställda på att låta uthyrningen av sin nyproduktion ske genom vårt förmedlingsorgan. Men i fråga om de äldre lägenheterna blir det, som jag nämnt, allt svårare att få en sådan dispositionsrätt, och därigenom minskas rörligheten på bostadsmarknaden. Alltför liten uppmärksamhet har ägnats åt detta väsentliga problem. Man har stirrat sig blind på hyresregleringslagen och glömt bort att man genom radikala ingrepp skulle kunna åstadkomma en betydligt bättre lägenhetsfördelning och få till stånd ökad rörlighet. Slopandet av <hyresregleringslagen, som många uttalar sig för, kommer inte att på bristorterna tillföra bostadsmarknaden en enda lägenhet mer. Det enda resultatet kan bli att man legaliserar de oegentligheter som nu förekommer, nämligen svartabörshandel och underbordsuppgörelser på marknaden. En lagstadgad bytesrätt skulle över hela linjen medföra en lättnad, och jag hoppas att det skall framläggas förslag om bestämda lagstiftningsåtgärder, som skapar en laglig rätt för hyresgästerna att företa lägenhetsbyten. För bostadsförmedlingarna skulle detta medföra en chans att öka rörligheten i bostadsköerna. En obligatorisk bostadsförmedling skulle ännu mer förbättra bostadsläget och medverka till rättvisa och hänsynstagande till de ekonomiska svårigheter som finns för vissa bostadssökande. Fastighetsägarna har ju alltid möjlighet att själva välja bland de bostadssökande, och ingen tvingar på dem en hyresgäst. Vad är det då som gör att man på alla sätt förhindrar bytesrätten och försvårar rörligheten på bostadsmarknaden? De allmännyttiga bostadsföretagen lägger i allmänhet inga hinder i vägen för byten. Här fungerar systemet utmärkt. Jag vill betona att fastighetsägarförbundet genom sin representant i hyreslagstiftningskommittén meddelat att man nu skall starta en kampanj bland sina medlemmar för att dessa skall medverka till byten. Men än i dag väntar vi på den kampanjen — den har inte startats. Och på en kongress som fastighetsägarna nyligen höll yttrades inte ett ord om denna frivilliga bytesrätt. Med anledning därav slutar jag med att säga: Finns det nu längre anledning att rygga tillbaka för en lagstiftning i fråga om bytesrätten? Är det inte i dagens läge ett samhällskrav att alla medverkar till att snabbt och effektivt komma till rätta med bostadsbrist och bostadsnöd?

Herr talman! Det är ett par uttalanden i de föregående inläggen som inte kan få stå oemotsagda.

Jag vill framhålla att alla kommuner så när som på tre har ställt sig positiva till samarbetet. Den person som bär ansvaret för att förhandlingarna verkligen drivs hårt kan självfallet ha anledning att i dagens läge säga att ansvaret skall fördelas. Men det kommer att ta tid — det tar minst ett år att lösa en så besvärlig förhandlingsfråga. Detta är vad jag har att säga om statsrådets svar. Låt mig emellertid också med ett par ord kommentera herr Svennings uttalanden. Herr Svenning utgår säkerligen från erfarenheterna i malmöregionen. Jag tror mig av hans kategoriska uttalanden förstå att förhållandena där är något mindre komplicerade än i storstockholmsregionen. Han säger att kommunerna slår vakt om den egna kommunens förtursrätt. Och visst är det väl så, herr Svenning, att om man givit vissa löften till människor, så kan man inte utan vidare bryta dessa. Det är inte den egna kommunen som sådan utan den egna kommunens invånare som fått löfterna, och det skall mycket till innan man bryter sådana löften. Kommunerna är angelägna om att redovisa så stor bostadskö som möjligt, säger herr Svenning vidare. Vilka kommuner är det som har ett sådant intresse, herr Svenning? Det finns faktiskt anledning att begära en konkretisering av ett så kategoriskt uttalande. Herr Svenning gick också in på bytesrätten och sade att vissa fastighetsägare nu i större utsträckning än eljest vägrar byten. Ja, jag kan säga att det finns fastighetsägare som ställer sig avvisande till byten när det konstateras eller görs mycket troligt att det är pengar i gång vid bytena. Det är emellertid den enda erfarenhet jag har av att fastighetsägarna härvidlag ställer sig avvisande. — Jag vet inte om jag behöver närmare utveckla detta tema; jag tror att herr Svenning ändå förstår vad jag menar. Sedan kom herr Svenning in på frågan om hyresregleringen och dess avveckling. Detta problem lär vi få behandla om någon månad, och jag skall därför nu inte säga annat än att det ju rått allmän enighet här i riksdagen om att hyresregleringen skall avvecklas. Jag trodde för min del att denna enighet bestod. Herr talman! Det skulle finnas anledning att ytterligare kommentera herr Svennings uttalanden, men jag nöjer mig med det nu sagda.
Herr talman! Det var närmast herr Bengtson i Solna som uppkallade mig. Han uttryckte en viss förvåning över det besked jag lämnar i mitt interpellationssvar, där jag säger att en lagstiftning i ämnet inte kan anses överflödig och att arbetet på en proposition därför kommer att fullföljas. Detta är väl inte så märkvärdigt, herr Bengtson. Vi har från dem som närmast handlägger denna fråga fått besked om att en uppgörelse inte kunnat nås mellan de berörda kommunerna; det material som överlämnats till departementet ger detta besked. Under sådana förhållanden kommer vi, som jag tidigare meddelat, att fortsätta arbetet med att få fram en proposition. Den kan tyvärr inte bli klar förrän till våren, eftersom arbetet är beroende av vissa kompletterande utredningar som kommer att föreligga först vid årsskiftet. Jag skulle dock vilja säga till herr Bengtson i Solna, att i den mån som han kan påverka kommunalmännen inom området så finns det fortfarande tid och möjligheter att träffa en uppgörelse. Den tiden och de möjligheterna bör kommunalmännen tillvarata, om de har ett positivt intresse att verkligen åstadkomma en samordnad bostadsförmedling inom storstockholmsregionen utan att vi skall behöva tillgripa lagstiftning. Kan eller vill de inte träffa en uppgörelse, står beskedet alldeles klart: då kommer ett förslag om en lagstiftning som söker lösa denna problematik. Jag skulle gärna ha velat ta upp en allmän debatt kring dessa problem och jag tänker då närmast på herr Svennings inlägg. Detta visar emellertid att vi i stort sett är överens, och han har fått svar på de frågor som han framställt. Jag anser inte att det har någon större mening att nu gå in i en diskussion om bytesrätten, hyresregleringen 0. S. Vv., eftersom vi räknar med att det till våren skall finnas ett konkret underlag just för sådana resonemang. Personligen vill jag emellertid gärna beträffande bytesrätten säga, att jag tror att denna fråga är värd ett mycket noggrant studium. En ändring av bytesrätten kan säkerligen medföra en uppluckring av de nuvarande kanske något stela formerna på bostadsmarknaden. Vi får se, hur vi skall kunna konkret utforma åtgärder i den riktning, som också herr Svenning avser.

Herr talman! Herr Bengtson i Solna säger, att man borde i storstockholmsregionen få litet längre tid på sig att lösa frågan om en gemensam bostadsförmedling. En och annan månad har man haft på sig enligt herr Bengtson. Så är inte fallet; då skulle jag utan vidare acceptera att längre tid erbjuds. Nej, man har haft bortåt tre år på sig för att lösa frågan. Det är ett faktum att problemet har varit aktuellt så pass länge. Jag redogör inte bara för förhållandena i Malmö. Vi i storstadsregionerna har årligen under tolv år haft konferenser för att diskutera aktuella frågor om bostadsförmedlingen och vi är alltså väl informerade om varandras förhållanden. Så sent som för en månad sedan hölls en sådan konferens i Malmö, där stockholmarna själva redogjorde för sina förhållanden. Protokoll finns, varav framgår att dessa förhållanden är precis sådana som jag här sagt. Sedan undrar herr Bengtson i Solna, vilka kommuner som vill ha så stora bostadsköer som möjligt. Den saken är ganska tydlig. Man redovisar så stora bostadsköer som möjligt för att erhålla så stor byggnadskvot som möjligt. Vi i Malmö har ordnat förhållandena genom en upprörelse med kommunerna runt omkring om gemensam bostadsförmedling. Därmed har en hel rad köande försvunnit, och byggnadskvoten har lagts på ett enda ställe. När det gäller bytena talar herr Bengtson om att det är pengar som ligger bakom. Precis så är det. Det rör sig om pengar, och just det gör situationen så allvarlig. Skall människor betala 10 000—15 000 kronor eller ännu mer för att få en lägenhet? Med min erfarenhet som hyresgästman vet jag att hyresvärdarna klarar problemet med byten genom att bl.a. i vissa fall ålägga den hyresgäst som flyttar in under de förutsättningar som ges, d. v. s. då man accepterar någon som står utanför bostadsförmedlingen, fullständig reparationsplikt. Det är hyresgästen som reparerar lägenheten, trots att fastighetsägarna vid överenskommelsen med parterna gått med på vissa reparationskrav och trots att den generella hyreshöjningen ger underlag för dessa. Skall det få förekomma sådana förhållanden på bostadsmarknaden? Jag vill bestämt säga ifrån att jag inte är med på den linjen.

Herr talman! Det var klara ord från statsrådet när han säger att kommunerna fortfarande har tid att själva lösa frågan om en bostadsförmedling. Kan de inte eller vill de inte, fastslår han, kommer en lagstiftning. I våras gjordes ju från departementets sida en förfrågan hos kommunerna, och dessa har också lämnat besked. Sedan har vissa kommuner t.o.m. utsett dem som skall delegeras för att förhandla; det är fallet i Solna. Jag frågade — inte i går men kanske för en eller två veckor sedan — om vederbörande hade blivit kallad till några förhandlingar. Svaret blev nej. Herr statsrådet har fått besked från en person; jag har fått andra besked. Jag tror att alla kommuner har en positiv vilja att lösa problemet, och att ett arbete säkert också kommer till stånd. Vi har emellertid haft ett val under mellantiden, och det har blivit vissa majoritetsskiften. Den nya majoriteten har ännu inte fått någon som helst plattform att arbeta från. Kanske bör jag också kommentera herr Svennings uttalande att kommunerna har intresse av att kunna redovisa så lång kö som möjligt för att därigenom få större kvoter för byggandet. Åtminstone oftast är det inte samma människor som sysslar med dessa båda olika frågor, och även om så någon gång skulle vara fallet, herr Svenning, tror jag inte att vederbörande kopplar ihop sakerna på det viset. Skulle man till äventyrs göra det, ser vi ju, herr Svenning, hur galet det är med detta kvottänkande, som har introducerats av den socialdemokratiska regeringen. Frågan om byggnadskvoten för Stockholm görs upp mellan kommunerna inom regionen, Jag tror inte att kvottänkandet på något sätt har vunnit insteg hos dem. De som kan plocka fram bebyggbar mark ges helt enkelt denna möjlighet i den utsträckning det finns pengar. Pengar, sade herr Svenning, är i omlopp när det gäller bytesrätten. Men rör det sig då inte ofta om fingerade byten? När fastighetsägaren i sådana fall kommer underfund med hur saken ligger till, blir han givetvis mindre benägen att medge ett byte. Herr Svenning talar i detta sammanhang också om ett annat tillvägagångssätt. Det är möjligt att han har kunnat hitta belägg någonstans för sitt resonemang, men jag vill klart konstatera att detta tillvägagångssätt inte är vanligt.

Herr talman! Herr Bengtson i Solna talar om att man överallt i stockholmsregionen varit positiv till en gemensam bostadsförmedling. Jag har studerat svaren och funnit att de är högst varierande. Från en del håll har till och med helt negativa svar lämnats. Herr Bengtsons påstående är sålunda inte riktigt. Efter att ha sett en sammanfattning av svaren ställer jag frågan, om det över huvud taget kan bli någon samordning, med den uppläggning som saken fått. Vidare säger herr Bengtson i Solna att kommunerna inte konstruerar fram bostadsköer på det sätt som jag nämnt. Jag har klara bevis för att man redovisat sina köer ungefär på detta sätt. Det är beklagligt; det är ju inte så vi skall arbeta. Vi måste samordna arbetet, framför allt i de stora regionerna, för att komma till rätta med bostadsbristen. Slutligen framhåller herr Bengtson att fastighetsägare vägrar godkänna lägenhetsbyten, när de kommer underfund med att dessa inte går riktigt till. Varför då inte göra det enda riktiga och lämna lägenheterna till bostadsförmedlingen? Då kommer förmedlingen att ske på det absolut bästa och mest rättvisa sättet, och inga mellanhänder får tillfälle att fiffla med s.k. penningtransaktioner. Jag understryker: lämna lägenheterna till bostadsförmedlingen, så löses problemen på bästa tänkbara sätt!

Herr talman! När jag för ett år sedan i en interpellation till ecklesiastikministern tog upp frågan om Dansmuseets prekära situation fick jag ett mycket positivt svar. Statsrådet Edenman visade i det svaret, att han och hans medarbetare. uppskattade och förstod värdet av Dansmuseet och att man var intresserad av att söka ordna nya lokaliteter för museet. Jag fick den uppfattningen att man inom ecklesiastikdepartementet faktiskt hade idéer om hur man skulle kunna lösa denna fråga och att vi alltså kunde se framtiden an med tillförsikt.

Jag tyckte det var en god idé, och jag anslöt mig därför till motionen. Under sommaren läste man sedan i bladen, att staten hade inköpt Mosebacke. Då tändes en gnista av hopp, att vi här skulle få ett kulturcentrum, där även Dansmuseet kunde inrymmas. Jag har sedan utskottets utlåtande lades på riksdagens bord förgäves sökt kontakt med museets intendent; det är möjligt att han rymt fältet, och det skulle inte förvåna mig om han gett upp, trots att han är en man som med entusiasm och stor inlevelse bevakar det område han har fått att förvalta. Det kan kammarens ledamöter övertyga sig om genom att läsa hans med många utropstecken späckade yttrande över denna motion. Jag förstår utskottets ställningstagande. Utskottet har nämligen fått försäkringar från byggnadsstyrelsen, att man är i färd med att förbereda lokaler för såväl Dansmuseet som Koreografiska institutet. Men jag undrar om avdelningen och utskottet verkligen haft klart för sig vilken prekär situation Dansmuseet befinner sig i. Museet får helt enkelt inte längre vara kvar i de nuvarande lokalerna i Operahuset. Museet kommer att kastas ut på gatan. Jag undrar om avdelningen gjort något studiebesök på ort och ställe; museet ligger ju alldeles invid Riksdagshuset, men det är kanske en alltför kort utflykt för att den skulle intressera ett utskott. Det har ju blivit modernt med representationshus. Både kommuner och staten skaffar sig palats och andra hus, till vilka de kan bjuda in gäster på mat och för trevlig samvaro. För min del tycker jag att det skulle vara en representation så god som någon för vårt land, om vi fullföljde motionens intentioner och skapade ett kulturcentrum vid Blasieholmstorg. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag har velat uttala min besvikelse. Jag känner också en viss misstro mot byggnadsstyrelsens förmåga att planera. Byggnadsstyrelsen har visserligen meddelat, att man nu till Kungl. Maj:t ingett en ansökan om att få starta byggande av ett hus som skulle kunna bli färdigt någon gång på 1970-talet. Men ett sådant hus löser inte dagens problem för Dansmuseet. Jag känner således ett visst misstroende mot byggnadsstyrelsens planering. Den känslan väcktes redan när byggnadsstyrelsen på sin tid handlade ärendet beträffande restaurationen av Operakällaren, och det är en känsla som inte har mildrats av behandlingen av detta ärende. Till sist vill jag understryka ett par rader i utskottsutlåtandet. Utskottet säger: »Utskottet finner det i och för sig angeläget att lokalfrågorna för Koreografiska institutet och Dansmuseet får en tillfredsställande lösning.» Jag är tacksam för de raderna, och jag hoppas att ecklesiastikdepartementet verkligen sätter till alla klutar när det gäller att lösa detta problem.

Herr talman! Jag vill först till alla delar instämma i vad fröken Sandell nyss sade. Därutöver skulle jag vilja tillfoga att det är beklagligt att olika kulturella institutioner i vårt land, framför allt här i Stockholm, är så pass underförsörjda med lämpliga lokaler som de är. Det skulle behövas en samlad plan för att man skulle kunna klargöra omfattningen av de otillfredsställda lokalbehoven. På museifronten finns det stora, mycket värdefulla samlingar som över huvud taget inte står till allmänhetens förfogande eller kommer till användning av forskare därför att dessa samlingar befinner sig i packlårar, i källare eller andra förvaringsrum, som många gånger är helt otjänliga. Det gäller ju att bevara samlingarna på ett sådant sätt att de kan användas och utställas i framtiden. Detta gäller också Dansmuseets stora värdefulla samlingar. De är speciellt värdefulla därför att de är insamlade framför allt under 1930 talet, då det fortfarande fanns mycket levande folklig danskonst i olika delar av Asien, t.ex. i Indien och Kina. Denna danskonst håller nu på att försvinna helt under trycket av den nya civilisationen från väster. Det är enligt expertisen en ganska unik samling av dansmuseala ting som finns här i Stockholm i Operans vestibul. Bara på några få ställen i hela världen finns det en motsvarighet: i London och i New York. Tack vare en stor skicklig samlare, som vinnlade sig om just danskonsten — Rolf de Maré — har vi alltså en sådan samling också i Stockholm. Det är beklagligt att statsutskottet inte insett hur värdefullt det är att dessa samlingar kan utställas i lämpliga lokaler. Utrikesministerhotellet skulle säkert vara en mycket lämplig plats för dessa samlingar. Där finns utrymme. Kunde Dansmuseet — som föreslås i motionen — och Koreografiska institutet inrymmas där, så hade man samtidigt löst två problem. Lokalerna är utomordentligt lämpliga, och det är bättre att de används för ett förnuftigt ändamål än att de över huvud taget inte används, vilket man riskerar om man inte nu slår till och låter Koreografiska institutet och Dansmuseet få dessa 1okaler.

Herr talman! Från utskottets och :avdelningens sida har vi ingenting att invända mot vad som här sagts om angelägenheten av att lokalproblemet löses för de institutioner som nu diskuteras. Jag är också angelägen om att säga att inom utskottet har vi såsom fröken Sandell antydde tagit ganska allvarligt på denna fråga. För att erhålla remissutlåtanden har vi vänt oss till en rad olika instanser, och vi har försökt finna den lösning som ur olika synpunkter skulle vara den bästa. Skulle man gå på den linjen att utrikesministerhotellet skulle upprustas för ändamålet, bleve resultatet att man finge vänta ännu längre på en definitiv lösning av denna lokalfråga. Nu ställes i utsikt att inom överskådlig tid erforderliga lokaler skulle kunna inredas i samband med utbyggnaden av musikhögskolan, där även danskonsten i viss mån hör hemma. Hur det gamla fina huset vid Blasieholmstorg skall disponeras är ännu en öppen fråga. Jag tror att det vore felaktigt att nu forcera denna fråga, så att man till varje pris reserverar byggnaden just för här ifrågavarande ändamål. Vi kan komma att behöva lokalerna till ändamål, för vilka huset är ännu mer lämpligt. Nu får emellertid dessa institutioner vara kvar i sina nuvarande utrymmen till dess att deras lokalfråga får en definitiv lösning. Jag vill uttala den förhoppningen att denna lösning skall kunna påskyndas så mycket som möjligt, så att alla parter blir nöjda. Vi har, herr talman, till detta lilla utlåtande bifogat de olika remissinstansernas svar för att ge kammarens ledamöter och även den intresserade allmänheten — vilken är ganska stor — eh allsidig uppfattning om hur olika faktorer påverkar en lösning av lokalfrågan. Med det beslut riksdagen nu kommer att fatta tror jag att även syftet med motionen förs ett steg framåt. Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vad jag mest ömmar för i detta fall är att Dansmuseets mycket unika samlingar, som nu befinner sig i Operans vestibul, skall kunna beredas en lämpligare lokal, så att de skall kunna utställas på ett rättvisande sätt och att allmänheten får bättre möjligheter att ta del av dem. Byggnadsstyrelsen borde därför undersöka, om man inte i utrikesministerhotellet skulle kunna inrymma större delen av dessa samlingar. Även om detta skulle vara ett provisorium, tror jag ändå att det skulle bli ganska långvarigt. Det förefaller mig vara svårt att med någon som helst bestämdhet uttala sig om när man kan få till stånd en utbyggnad av musikhögskolan samt upprätta det musikcentrum, som vi i denna stad är så angelägna om. Alla känner till svårigheterna på investeringsområdet, och staten kommer nog för framtiden att ha mycket svårt att få pengarna att räcka till. Det vore därför angeläget om byggnadsstyrelsen redan nu allvarligt kunde undersöka möjligheterna till att för Dansmuseets räkning använda några fler av de våningsplan, som finns i utrikesministerhotellet.
Herr talman! För att ingen av vad herr Kellgren nyss sade skall bibringas den missuppfattningen, att man har bortsett från Dansmuseet, skall jag be att få citera vad byggnadsstyrelsen säger härom i sitt remissutlåtande: »Koreografiska institutets lokalfråga har varit föremål för olika överväganden. F.n. undersöker styrelsen» — d.v.s. byggnadsstyrelsen — »möjligheten att inrymma institutet i den tillbyggnad som planeras för musikhögskolan. Där skulle i så fall också inrymmas dansmuseet — f.n. i operahuset — samt musikhistoriska museet, d.v.s. institutioner med visst samband med koreografiska institutet.» Får vi denna tillbyggnad — och jag tror jag vågar säga att byggnadsstyrelsen är inställd på denna lösning — kommer alltså samtliga de behov som har påtalats att få en ändamålsenlig lösning, som nog ur alla synpunkter måste bedömas vara den bästa.

Herr talman! I förordningen om särskild skatteberäkning i vissa fall för makar stadgas i 10 8 andra stycket, att ränta icke skall utgå å restituerat belopp. Motsvarande stadganden finns också i 5 § förordningen ang.

Om en skattskyldig nödgas föra besvärstalan om restitution kan detta förfarande draga ut på tiden. även om den skattskyldige efter många års väntan får det skattebelopp restituerat, till vilket gällande förordning ger honom rätt, blir värdet härav väsentligt reducerat. Han får vidkännas den okompenserade ränteförlusten och även den penningvärdeförsämring som har inträffat under väntetiden. I vissa fall kan också taxeringsintendenten önska få prejudikat i besvärsärendet. Det finns exempel på besvärsärenden angående ackumulerad inkomst, där den skattskyldige har fått vänta 6—7 år på sin rätt. När restitutionen sker kan följaktligen nära nog hälften av beloppet ha gått förlorat genom räntebortfall. Den skattskyldige måste finna en sådan ordning stötande ur rättssäkerhetssynpunkt.

Sådan ränta utgår redan nu i motsvarande situationer, dock inte i det nu avsedda fallet där den skattskyldige själv ansöker om restitution.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
Herr talman! Föreliggande betänkande behandlar fyra motionsyrkanden, som har det gemensamt att de berör uppbördsförordningen och därmed sammanhängande spörsmål. Vid betänkandet är fogad en reservation, i vilken man uttalat sig för de i motionerna I: 118 och 1II:160 framställda yrkandena beträffande restitutionsränta, såsom även framgick av vad den föregående talaren anförde. Om inbetald preliminärskatt överstiger den slutliga skatten, utgår för närvarande ränta med 5 procent under en beräknad tid av ett år på det belopp, som överskrider 1000 kronor. Dessutom är skattskyldig berättigad att erhålla ränta med 5 procent för bl.a. den slutliga eller tillkommande skatt, som obehörigt påförts honom. Denna fråga behandlades vid föregående års riksdag, som i enlighet med utskottets hemställan beslöt att lämna samma yrkande som det i år framställda utan avseende.

Ett dödsbo kan ju bli befriat från skatt för det år då maken avlidit. Staten återbetalar i sådana fall den inbetalda preliminärskatten. Jag tycker att det skulle vara ganska anmärkningsvärt, om staten även skulle betala ränta på det inbetalda beloppet. Detsamma gäller vid återbetalning på grund av 80-procentsregeln. Vi har, såsom den föregående talaren även var inne på, sagt att det ifrågasatta införandet av restitutionsränta skulle »strida mot hittills tillämpade principer, nämligen att sådan ränta inte utgår, när särskild skatteberäkning i någon form är beroende av ansökan». Därvidlag är vi väl ense, såvitt jag förstår. Men vad utskottet och reservanterna inte har kunnat ena sig om är de fall där ränta bör utgå. Det exempel som är anfört i motionen tycker jag för min del — och även utskottet har sagt samma sak — är synnerligen behjärtansvärt. Men svårigheten är att kunna åstadkomma en bestämmelse som i praktiskt bruk begränsar det hela till vad motionärerna avser. Den text som är föreslagen i reservationen utgör såvitt jag kan förstå inte garanti för att detta syfte uppnås.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Tillsammans med några kolleger i denna kammare har jag väckt en motion som gäller frågan om anstånd i vissa speciella fall med inbetalning av skatt. En skattskyldig kan, sedan han upprättat sin allmänna självdeklaration bli upptaxerad av vederbörande taxeringsnämnd av olika anledningar, t.ex. därför att han gjort avdrag med högre belopp än taxeringsnämnden vill godkänna eller underlåtit att upptaga inkomst som han förmenar utgör skattepliktig inkomst först ett senare år. Så fort den skattskyldige påförts upptaxering blir han pliktig att betala den på hela taxeringen belöpande skatten, detta oavsett om han överklagat taxeringen eller inte. Skatten på den icke beräknade upptaxeringen kan otvivelaktigt bereda vederbörande utomordentligt stora svårigheter. Visserligen har den skattskyldige möjlighet att anföra besvär över taxeringsnämndens beslut, och därest detta icke leder till av honom önskat resultat, kan han fullfölja talan hos prövningsnämnd, kammarrätten och såsom högsta instans regeringsrätten. Men detta förfarande kan som bekant ta många år i anspråk. I uppbördsförordningen säges att en skattskyldig som anfört besvär över beslut rörande taxering må beviljas anstånd med skatteinbetalning »därest vederbörande taxeringsintendent i yttrande över den skattskyldiges framställning förklarat sig icke hava något att erinra mot bifall, helt eller delvis, till densamma». Det är just detta förfaringssätt som vi motionärer vänder oss emot. Naturligtvis är det tacknämligt att vederbörande kan som det heter »beviljas anstånd med inbetalning av skatt på grund av upptaxeringen». Men att de anståndsbeviljande myndigheterna skall vara bundna av taxeringsintendentens yttrande är enligt vårt sätt att se helt orimligt. Det innebär med andra ord att anstånd icke kan beviljas om vederbörande taxeringsintendent avstyrker anståndsansökan. Det måste te sig stötande för en skattskyldigs rättskänsla. Denne vet ju inte, om han genom det slutliga utslaget verkligen blir skyldig att betala mer skatt, och betalningen av skatt på grund av upptaxeringen kan äventyra hans ekonomiska ställning. Visst är det sant att han, om han vinner skatteprocessen i högre instans, får tillbaka det för mycket inbetalade skattebeloppet med ränta, men detta täcker inte på långt när de förluster han gör till följd av den oberättigade höjningen av hans taxering. För det första får han vidkännas betydande kostnader för att hävda sina rättmätiga anspråk gentemot skattemyn digheterna, och för det andra är köpkraften hos de pengar som han sent omsider återfår väsentligen minskad på grund av inflationen. Motionärerna anser också att situationen för taxeringsintendenten är förvirrad. Vi utgår givetvis ifrån att taxeringsintendenten handlar med oväld vid granskningen av taxeringen, men detta innebär inte alls att han får rätt vid det slutliga utslaget. Man kan väl inte heller begära annat än att han medan processförfarandet pågår håller på att hans bedömning av skattskyldigheten är riktig. Därför blir det en självklar utväg för honom att avstyrka bifall till anståndsansökan. I annat fall skulle han ju medge, åtminstone för sig själv, att han inte är säker på att han handlat riktigt då han efter granskningen av taxeringen medgav taxeringshöjning. Han måste också vara medveten om att han genom sitt yttrande kan äventyra den skattskyldiges ekonomiska ställning. Motionärerna menar därför att det är oriktigt att avgörandet om anstånd skall bli beroende av taxeringsintendentens yttrande, ty denne är ju den skattskyldiges motpart i målet. Vi anser det vara en nödvändighet att denna procedur ändras så, att taxeringsintendentens yttrande icke skall vara avgörande för de anståndsbeviljande myndigheternas beslut. Bevillningsutskottet har i sitt betänkande utförligt redogjort för ärendet. Utskottet framhåller med all önskvärd tydlighet att frågan bör lösas i enlighet med motionärernas yrkande, men eftersom uppbördsutredningens förslag om utvidgning av anståndsmöjligheterna för närvarande är föremål för övervägande i finansdepartementet har utskottet inte velat tillstyrka bifall till motionen. Frågan har av utskottets redovisning att döma varit aktuell i 13 —L14 år. Herr talman! Får jag till sist läsa upp vad JO i en avgiven ämbetsberättelse skriver.

Jag har inget yrkande men hoppas att finansdepartementet snabbt behandlar frågan. Den är på intet sätt invecklad, och det är synnerligen angeläget att en rättelse kommer till stånd. Enligt vår uppfattning är det nuvarande systemet helt orimligt och felaktigt.

Herr talman! Som tidigare framhållits rymmer det utskottsutlåtande vi nu behandlar ett flertal olika frågor. Jag skall här bara helt kort beröra två av dem. Det första gäller kvarskatteräntan. Om en persons slutliga skatt överskjuter den preliminärt erlagda med en femtedel av den slutliga skatten, så utgår ränta med 9 procent. Men äkta makars slutliga skatter skall räknas samman. Den ena maken kanske har en mycket stor kvarskatt, som det i och för sig skall utgå ränta på, medan den andra maken får så mycket pengar tillbaka, att ingen ränta alls skulle utgå när beloppen slås ihop. Det egendomliga är emellertid, att man för att få denna rättvisa till stånd — ty det är ju en rättvisa — måste speciellt anhålla därom. I det nu behandlade frågekomplexet finns också en motion, i vilket det förfäktas att skattemyndigheterna skulle kunna klara ut denna sak utan att den skattskyldige är tvungen att anhålla om det. I fjol eller i våras ställde jag en fråga till finansministern i detta ämne, och den besvarades relativt välvilligt. Även den nämnda motionen har blivit ganska välvilligt bemött. Men man slås ändå av tanken att det går mycket lätt och kvickt att införa nya pålagor och skatter, men när det gäller att skapa större rättvisa, då ligger det alltid en mängd utredningar och annat som hinder i vägen och det är mycket svårt att nå ett resultat. Den andra fråga jag här vill beröra är föranledd av en motion av herr Rubin och mig. Den gäller skapandet av större skatterättvisa för löntagare som nu i en del fall får erlägga samma skatt två gånger. Som bekant är skatterna alldeles tillräckligt höga som de är utan att de fördubblas. Jag är angelägen framhålla att arbetsgivarna, som har hand om skatteuppbörden, sköter den saken alldeles förträffligt — och utan ersättning. Men det förekommer ändå att en arbetsgivare av slarv eiler med beräkning innehåller ett större skattebelopp än vad han sedermera l1evererar till skattemyndigheterna. Som regel händer ingenting annat än att löntagaren så småningom antingen får en kvarstående skatt som han inte borde ha fått eller mindre skatt tillbaka än han rätteligen skulle ha haft. Sådant är systemet, och det är ju ett oefterrättligt förhållande. Vår motion gick ut på att löntagarna på ett bättre sätt skulle upplysas om att de måste göra vissa kontroller för att ernå rättelse. Det är mycket enkelt, men kontrollen måste i sista hand göras av löntagaren själv. I utskottets utlåtande talar man i detta ärende om mycket annat än vad frågan egentligen gäller. Utskottet redovisar bl.a. hur kontrollsystemet är uppbyggt, och det är väl i många avseenden bra. Men det enda som slutligen hjälper är att löntagaren själv kontrollerar på den slutliga debetsedeln, att det belopp som där står såsom inlevererad preliminär skatt stämmer med det belopp som dragits av på hans lön. Vi har i vår motion t.o.m. anvisat ett ganska enkelt sätt att åvägabringa detta. Framför allt vill vi att man bättre skall upplysa allmänheten om att denna kontrollåtgärd måste vidtagas. Här har myndigheterna gjort alldeles för litet. Utskottet hänvisar till en broschyr, som gick ut till alla skattebetalare samtidigt med den slutliga skattsedeln förra året. Idén med broschyren är ju alldeles utmärkt. Däremot är utformningen mindre lyckad — den innehåller några direkta felaktigheter. Framför allt — apropå detta ärende — innehåller den ingenting av det som jag här berört. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman var det i denna broschyr talas om den åtgärd som vi i vår motion har velat få genomförd. Jag har, som det numera heter, lusläst broschyren, men jag kan inte finna att det står någonting om just detta. Det måste väl ändå anses rimligt att man av samhället fordrar att det gör vad som kan göras för att människor inte skall betala samma skatt två gånger. Det minsta man kan begära är att samhället skall upplysa löntagarna om den möjlighet de här har. Det enda verkligt effektiva är — jag upprepar det — att löntagarna verkligen kontrollerar att det belopp som gottskrivits dem på den slutliga skattsedeln är det belopp som dragits av på deras lön. Herr talman! Jag yrkar bifall till dels reservationen av herr Stefanson m.fl., dels till motionen nr 18 i denna kammare.

Herr talman! Vad gäller herr Fridolfssons i Stockholm resonemang vill jag bara understryka, att bevillningsutskottets ställningstagande till stor del bottnar i det läge som ärendet för närvarande befinner sig i.

Detta förslag är nu föremål för övervägande i departementet. Under dessa omständigheter är väl den ställning naturlig som utskottet här har intagit. Beträffande herr Sjöholms motion kan man väl vara ense med honom om att man bör vidtaga alla vettiga åtgärder som är möjliga för att den skattskyldige inte skall behöva betala skatt två gånger. Men vi får inte därav dra den slutsatsen att det förekommer något större slarv på detta område. Det stora flertalet av dem som uppbär preliminär skatt för annan sköter sina åligganden på ett mycket bra sätt. Vi har även påpekat att en omorganisation av uppbördsförvaltningen pågår och att den 1 januari 1967 införs ADB system inom folkbokföringen och uppbördsväsendet. Vi förmodar på goda grunder att detta skall ge den lokala myndigheten större möjligheter att kontrollera arbetsgivarens medverkan vid uppbörd av skatt. Vad utskottet inte har kunnat vara med om är det praktiska förslag som herr Sjöholm lagt fram. Herr Sjöholm säger — och därvidlag kan jag hålla med honom — att den folder med anvisningar som senast utgavs var mindre lyckad. Vi får emellertid hoppas att den blir bättre nästa gång. Men inte heller herr Sjöholms förslag till lösning är särskilt lyckat.

Det Sjöholmska kuvertet torde inte ha någon effekt härvidlag. Varje människa måste väl ha rätt att bevara sina verifikationer på det sätt han eller hon finner bäst — herr Sjöholm vill emellertid föreskriva att verifikationerna skall förvaras i ett visst kuvert. Jag tycker också att påståendet att risk föreligger att man får betala skatt »dubbelt eller med för högt belopp», om man inte förvarar avlöningskvittona, är väl hårt. Detta påstående innebär enligt min mening ett övertramp mot alla de arbetsgivare som på ett mästerligt sätt fullgör sina skyldigheter och likaså mot skattemyndigheterna. Jag skall inte fördjupa mig mer i detta kapitel utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Får jag tolka yttrandet av utskottets talesman så, att utskottet önskar att frågan skall lösas i enlighet med uppbördsutredningens förslag?
Herr talman! Utskottets talesman säger att alla de åtgärder som är möjliga att vidtaga i detta hänseende bör vidtagas. Då frågar jag om det inte är möjligt att bättre upplysa medborgarna om vad de skall göra härvidlag. Det är väl i alla händelser ingen omöjlig uppgift. Jag vill också understryka vad jag sade i mitt första anförande, nämligen att de allra flesta arbetsgivare sköter skatteinbetalningen alldeles förträffligt. Bevisligen förekommer det emellertid att personer får betala samma skatt två gånger. Detta är beklämmande och otillfredsställande. Vi kommer helt enkelt inte ifrån att så är förhållandet. Jag vet inte varför herr Andersson i Essvik menar att vi skulle utgå från att människor är slarviga. Det finns ju både slarviga och mindre slarviga personer. Finessen med detta kuvert var att folks uppmärksamhet skulle riktas på att det är nödvändigt att spara avlöningskvittona och göra en kontroll. Jag kan hålla med om att den harang som följer efter det av herr Andersson i Essvik citerade avsnittet är väl lång. Men det behöver inte precis vara denna formulering — det är bara ett exempel. Avsikten är att de skattskyldiga skall väckas till insikt om att de bör spara avlöningskvittona och med ledning av dem kontrollera det skatteavdrag som anges på skattsedeln. Och jag frågar: Var i broschyren med anvisningar lämnas upplysning om att denna kontrollåtgärd skall vidtagas? Står det inte — och det gör det inte — så anser jag att motionen avvisats med en argumentering som inte håller.

Herr talman! Jag vill rätta ett missförstånd: Jag har inte avsett att jag skulle stå som avsändare på detta kuvert, utan det skulle vara skattemyndigheterna som skickade ut kuvertet. Det skulle fylla en praktisk uppgift men framför allt tjäna som en upplysning — en upplysning som nu undanhålls löntagarna. Myndigheterna lämnar löntagarna mer eller mindre i sticket, och det anser jag inte att de skall göra. Myndigheterna har ansvaret för att dessa saker blir ordentligt ordnade.

Herr talman! Jag har anslutit mig till den vid utskottets betänkande fogade reservationen beträffande ränta å restituerad skatt. Det är inte mycket i sak som skiljer utskottet och reservanterna enligt det utskottsutlåtande som här föreligger, och skillnaden är väl ännu mindre efter de uttalanden som här gjorts av utskottets talesman. Det är ju inte särskilt starka argument att man skulle finna det mindre lämpligt att betala ränta på sådan skatt som efterskänkts, t.ex. i ett sterbhus, eller där man har tagit ut för mycket skatt på grund av 80-procentsregeln. Om vi återkommer med den här motionen nästa år tror jag inte det är alldeles uteslutet att utskottet då kan vara överens med oss. Jag tror att frågan har fallit något framåt.

Visserligen sägs det att arbetsgivarna sköter skatteuppbörden på ett utomordentligt sätt, det är riktigt, men då skall man inte heller göra sådana uttalanden som det här citerade som helt saknar grund. Systemet är ju nämligen sådant, att arbetsgivaren skall innehålla en viss del av avlöningen, som är avsedd för skatt. Arbetsgivaren är i sin fulla rätt att begagna dessa pengar i sin rörelse under den tid som förlöper innan han behöver redovisa pengarna till myndigheterna. I vissa fall har det emellertid uppstått betalningssvårigheter för en del företag, så att de inte har kunnat leverera in den innehållna skatten Jag har gjort efterforskningar och försökt leta fram något fall där en arbetsgivare direkt och uppenbart har använt den metod som herr Sjöholm har påtalat. Det har emellertid inte gått att finna ett sådant exempel. Jag vill, herr talman, understryka att det är av ett utomordentligt stort värde för samhället att arbetsgivarna utan någon som helst ersättning sköter denna synnerligen omfattande skatteindrivning, i stort sett på ett alldeles utmärkt sätt. Därför anser jag det inte befogat att man kastar ut en sådan beskyllning mot dem.

Herr talman! Bankoutskottets förslag i dess utlåtande nr 45, som vi nu behandlar, överensstämmer, såsom herr Börjesson i Glömminge påpekade, inte med motionärernas förslag. Utskottsmajoriteten har stannat för att föreslå riksdagen att begära en utredning om de expanderande kommunernas investeringsbehov. I klartext betyder det, såvitt jag kan se, att man vid kreditgivningen önskar prioritera de expanderande kommunerna när det gäller de kommunala följdinvesteringarna. Men den frågan har riksdagen redan tagit ställning till. För två år sedan behandlades nämligen två likartade motioner — förvisso från ett annat parti — i allmänna beredningsutskottet. I dess betänkande, nr 54/1964, avstyrktes motionerna. En enig riksdag avvisade också dessa prioriteringskrav. Frågan har alltså varit uppe i riksdagen för bara kort tid sedan, och man kan väl inte rimligen säga att saken kommit i ett annat läge i dag. Skall vi först prioritera bostadsbyggandet och tomträttslånen och sedan också de kommunala följdinvesteringarna på kreditmarknaden och dessutom vissa industriinvesteringar, som det har sagts, så blir det inget »fritt» utrymme kvar alls på kreditmarknaden; vi låser då marknaden till 100 procent. Finns det inga pengar, så finns det inte, och vad hjälper då alla prioriteringsbeslut? Vi har ju sett hur det är med de prioriterade bostadslånen — den frågan diskuterade vi ju för bara fjorton dagar sedan. Jag anser alltså i likhet med herr Börjesson i Glömminge att problemet inte går att lösa på det sätt som utskottsmajoriteten föreslagit. Denna problematik inrymmer också en fråga som är ganska speciell, nämligen frågan om statens utbetalning av skatteförskotten till kommunerna. Jag skulle vilja beröra den frågan litet mer i detalj, eftersom den har mycket stort intresse. Låt oss som exempel ta en kommun med stor inflyttning — det är ju det man menar, såvitt jag förstår, med en »expanderande kommun». En sådan kommun kommer när det gäller utbetalning av skatteförskotten i ett särskilt dåligt läge. Vi kan renodla fallet till en enda person som flyttar in i kommunen i början av 1966. Det året går hans skatt till den kommun han kommer ifrån, och därom är inget att säga. Men sedan skall han betala skatt i kommunen under 1967 och under 1968, men kommunen får ingenting av dessa hans skattepengar, inte ens ett förskott. Först efter tre år, d.v.s. i detta fall 1969, får kommunen skatt på hans inkomst för 1967, och då får också kommunen ett förskott på 1969 års skatt som vår nye kommunmedlem då betalar i källskatt. Detta förskott är inte uträknat med hänsyn till de belopp han betalar i skatt då, d.v.s. 1969, utan det räknas ut på grundval av den skatt han betalade 1967. Herr talman! Detta är ju inget nytt problem. Varje kommunalman, som sysslar med kommunens ekonomi, känner till detta. Inte ens här i riksdagen är frågan ny. Så sent som 1964 var frågan uppe med anledning av ett par motioner som behandlats i statsutskottet. Då begärde en enig riksdag en översyn av reglerna för utbetalningar av skatteförskotten till kommunerna. Men såvitt jag vet, och, kanske jag får tilllägga, såvitt bankoutskottet känner till har inte finansministern hörsammat riksdagens hemställan och utfört någon sådan Översyn. Med den dynamiska utveckling som vi har på många håll i landet blir det, såsom reglerna nu är utformade, just kommuner med stor inflyttning som kommer i kläm. Jag skulle tro att av de 50 kommuner som finns i Stockholms län befinner sig ett tiotal i detta predikament. Men det finns ju andra kommuner runtom i landet som har samma problem. Vi behöver då bara tänka på dem som fått nya universitet och på dem som kanske kommer att få universitetsfilialer, många andra att förtiga. Om jag ändå, herr talman, tar ett exempel från Stockholms län, beror detta på att jag bäst känner till detsamma. Vi har en kommun som heter Botkyrka. Där har man träffat ett avtal med Stockholms stad, enligt vilket marken i kommunen skall exploateras. Detta avtal går ut på att den nuvarande befolkningen på 16 000 människor under en sexårsperiod skall ökas till 64 000 eller, med andra ord, att 48000 människor skall flytta in under denna tid. Man kan tycka att det är ett stort program och att det är orealistiskt att genomföra. De båda kommunerna har i alla fall träffat detta avtal. Man sätter sig då ned och räknar. De investeringar som faller på kommunen ligger på 225 miljoner, fördelade på vissa år. Man har naturligtvis ingen aning om varifrån man skall kunna få dessa pengar. Men det är inte det värsta. Vad händer med driftkostnaderna i kommunen under denna sexårsperiod? Med tanke på vad jag nyss sade om skatteförskotten blir konsekvensen att kommunen under en sexårsperiod med anledning av nyinflyttningen får ett driftunderskott på 75 miljoner kronor. Om detta kan finansieras, kan man få tillbaka dessa pengar under en kommande sexårsperiod. Alla förstår att en kommun på 16 000 invånare inte kan finansiera först 225 miljoner i investeringar och därpå 75 miljoner i driftbudgetunderskott i anledning av inflyttning. Jag förutsätter alltså att kommunens nuvarande 16 000 invånare har sina egna investeringsoch driftbudgetproblem. Var och en förstår att detta är orimligt och uteslutet. Och så blir det heller ingen bebyggelse, ty efter långvariga förhandlingar har man kommit till det resultatet, att det hela inte går att sätta i gång förrän frågan om finansieringen blivit löst. Detta är en av anledningarna till att jag är utomordenligt angelägen om att den av riksdagen år 1964 begärda översynen av skatteförskotten till kommunerna kommer till stånd. Herr talman! Voteringen om denna fråga är litet invecklad.

Beträffande utredningskravet har jag redan anfört att jag inte tror på en sådan lösning. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 av herr Gustaf Henry Hansson m.fl.

Herr talman! Den fråga som vi nu debatterar är avhängig av svårigheterna på kapitalmarknaden. Kapitalbildningen är inte tillfredsställande, och det kanske inte vore så mycket att orda därom, ifall detta förhållande vore av mera tillfällig natur. Efter vad man kan se blir situationen emellertid allt värre år från år och vållar därmed stora skador på olika områden av vårt samhällsliv. Bostadsbyggandet, industriens investeringar, kommunernas utbyggnadsplaner och över huvud taget hela vårt samhälle drabbas därav. Det är beklagligt att det inte görs något åt detta allvarliga förhållande. Regeringen tycks ha varken lust eller intresse att verkligen angripa denna fråga på ett sådant sätt att förhållandena förbättras. Till grund för det ärende som vi nu debatterar ligger ett motionspar vari föreslås en utredning beträffande de speciella problem som sammanhänger med kreditförsörjningen för kommuner inom storstadsområdena. Utskottet finner inte en sådan utredning motiverad, utan hemställer om en mera vittsyftande utredning av de expanderande kommunernas problem i fråga om finansiering av erforderliga kommunala investeringar. Utskottet vill med andra ord inte utpeka någon speciell typ av kommuner eller angiva någon geografisk anknytning, utan anser att utredningen bör gälla kommuner som expanderar och därigenom fått särskilda finansieringsproblem. Kommunförbunden har ställt sig bakom motionärernas förslag. Både Svenska stadsförbundet och Svenska kommunförbundet förordar att denna fråga blir utredd. I Svenska kommunförbundets remissvar finns visserligen en reservation, men även den går ut på att frågan bör utredas. Däremot är väl båda dessa förbund angelägna om att utredningen skall gälla inte enbart storstadskommunerna utan avse alla kommuner i landet som expanderar. Den kapitalbrist som uppstått för en del kommuner beror inte på dessa kommuners görande och låtande. Den är i de flesta fall en direkt följd av reformer som vi har beslutat i detta hus och som kommunerna skall se till att genomföra. Den stora skolreformen t.ex. ålägger kommunerna mycket stora investeringar som de eljest inte skulle ha behövt göra. Jag tycker det är hedrande för kommunerna att de söker göra det allra bästa av den situation som råder. Bostadsbyggandet som orsakas av befolkningsomflyttningen skapar också problem för kommunerna, eftersom de behöver pengar för att investera så att de kan ta emot de människor som flyt tar in i kommunerna. Det har ofta sagts att industrien bör ha företräde framför bostadsbyggandet. Jag tycker detta är ett egendomligt resonemang. I och med att en industri etablerar sig i ett cmråde krävs naturligtvis bostäder för arbetstagarna. Jag har själv som kommunalman den erfarenheten att det som industriens företrädare först frågar efter är hur mycket bostäder kommunen kan skaffa till deras arbetstagare. Att denna fråga kan lösas är en förutsättning för att industrien i fråga över huvud taget skall lokalisera sig till en ort. Vi har dessutom lokaliseringspolitiken, som visserligen befinner sig i sin linda men som vi hoppas skall utvecklas i gynnsam riktning för områden med sysselsättningsvårigheter. Denna lokaliseringspolitik tarvar också kommunala investeringar. Det är önskvärt att få till stånd 1okaliseringar till orter med befolkningsutflyttning. Om man kan stoppa denna utflyttning har man ett visst bostadsunderlag för de människor som stannar kvar, men det är också meningen att det skall skapas en större aktivitet på dessa orter, och därför kräver lokaliseringspolitiken en direkt uppföljning genom investeringar från de berörda kommunerna. Det vore synnerligen olyckligt om vi inte underlättade för de berörda kommunerna att bemästra de problem som sammanhänger med lokaliseringspolitiken. Också kommunsammanläggningarna, genom vilka nya kommuncentra skapas, förutsätter i vissa fall särskilda investeringar. Vid det utlåtande, som bankoutskottet framlagt, är fogade två reservationer. Bakom reservation nr 1 står högermän och centerpartister och bakom reservation nr 2 enbart folkpartiets representanter i utskottet. I reservation nr 1 uttalas att bostadsbyggandets expansionstakt bör dämpas för att ge utrymme för industriens ka pitalförsörjningsbehov. Såsom jag tidigare framhållit, påverkar emellertid industriens utveckling också bostadsbyggandet, varför resonemanget, att man skall investera mera på den ena sidan och hålla igen på den andra inte riktigt går ihop. Dessa områden är integrerade med varandra. Bostäderna utgör många gånger ett komplement till industriens expansion, varför denna expansion också är direkt avhängig av bostadsbyggandet. Att bostadsbristen bara ökar i vårt land beror delvis på den avmattning som skett i bostadsbyggandet. Detta är en så stor och besvärlig social fråga att i varje fall inte jag vill gå med på att använda en minskning av bostadsbyggandet som ett instrument på detta område med bortseende från alla de skadeverkningar, vilka följer härmed, för att i stället prioritera andra områden. Det måste bli fråga om en rimlig avvägning, men bostadsbyggandet skall inte vara strykpojken i alla lägen, Det finns andra områden, där man kan strama åt investeringarna, och man bör inte göra inskränkningar på det fält där man får de största sociala skadeverkningarna. Skrivningen i reservation nr 2 skiljer sig från utskottsmajoritetens skrivning vad det gäller 1964 års riksdagsbeslut att få en snabbare avräkning till kommunerna av skattemedel. Både utskottsmajoriteten och reservanterna hänvisar till detta beslut, men utskottsmajoriteten vill inte gå med på att i skrivelse till Kungl. Maj:t påminna om att fortfarande inget har gjorts i anledning av beslutet. För att kommunernas finansieringsbehov skall kunna tillgodoses är det emellertid av vikt att denna fråga så snart som möjligt bringas till en Jlösning. För kommunerna i allmänhet och särskilt för de expanderande kommunerna betyder möjligheterna att utfå skattemedel i förskott oerhört mycket. Den utökning av skatteintäkterna, som blir följden av ett utvidgat skatteunderlag, får kommunerna nämligen inte ut förrän två år i efterhand, och för expanderande kommuner är denna eftersläpning betungande. De får ett ökat behov av kapitalinvesteringar för markexploatering, för vatten och avlopp, för skolor m.m. och därmed följer ökade driftutgifter. Det gäller här kommuner där det förekommer en stark inflyttning vilken medför problem som man är tvingad att lösa. Det går inte för en kommun att säga, att visserligen flyttar folk in till kommunen, men vi har ej medel att ordna med skolor för de inflyttades barn eller vatten och avlopp för deras bostäder. Kommunerna är helt enkelt tvingade att klara av sådana saker. även andra kommuner, för vilka skatteunderlaget ökar, gör på grund av denna eftersläpning stora ekonomiska förluster. Är då de ekonomiska förluster som kommunerna gör så förfärligt stora? Jag skulle vilja något beröra den frågan.

Den ränteförlust som åsamkas kommunerna kan för de två senaste inkomståren, alltså för 1964 och 1965, beräknas till omkring 425 miljoner. Då har jag räknat med 7 procent ränta under två år i fråga om avräkningssaldot för inkomståret 1964 och ett år beträffande inkomståret 1965. Jag vill i detta sammanhang påpeka att gällande kommunränta är 7,1 procent, så att beräkningen av 7 procent ränta inte är tilltagen i överkant utan i stället något i underkant. Men inte nog med detta: därtill kommer penningvärdeförsämringen som, om den beräknas till 4 procent per år, motsvarar drygt 240 miljoner för kom munerna för de två sista åren. Kommunernas förluster på grund av avräkningsförfarandet uppgår alltså med hänsyn till ränta och penningvärdeförsämringen till cirka 665 miljoner per år. Det är rätt chockerande siffror som kommer fram när man undersöker saken. De är av den storleksordning att de har en utomordentligt stor betydelse för kommunerna. Det kan inte vara rätt att tvinga kommunerna ut på lånemarknaden för att finansiera de förluster som de sålunda gör. Dels går de miste om att tillgodogöra sig det kapital som de faktiskt äger, dels gör de dessa förluster på cirka 665 miljoner per år i direkta driftförluster på grund av penningvärdeförsämringen och i ränteförluster. Vem får då denna vinst? Jo, den kommer helt och hållet statsverket till godo. Det finns därför anledning att med skärpa påpeka det allvarliga förhållande som råder. Om det går att i statsverkspropositionen beräkna det ökade skatteunderlaget och hur mycket som skall fonderas för slutlig avräkning med kommunerna, borde det väl med litet god vilja gå att ordna upp denna sak. Eller kan man misstänka att finansministern vill dra nytta av dessa stora kapitaloch räntevinster för statsverket på kommunernas bekostnad, eftersom det inte görs någonting åt riksdagsskrivelsen från 1964?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 Den votering som kommer att följa efter ärendets genomgång kan utfalla på sådant sätt att denna reservation avslås och att slutvoteringen kommer att stå mellan avslagsyrkandet och ut skottets förslag. Om så skulle bli fallet, kommer jag för min del att rösta på utskottets förslag.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge har redogjort för hur motionärerna, som ursprungligen talade för att storstadsområdena ensamma skulle ha förtursrätt till kreditmarknaden, sedan har insett hur omöjligt ett sådant förslag egentligen är och att de av denna anledning också frångått sitt yrkande. Jag har därför inte anledning att ta upp motionsyrkandena såsom de ursprungligen framfördes. Herr Larsson i Umeå talade om vad som händer när industrien kommer till en ort eller när en industri utvidgar och vilka krav man då ställer på kommunerna. Men innan industrien utvidgar har den måst skaffa kapital för investeringarna. Företagen har inte möjlighet till självfinansiering i samma utsträckning som tidigare utan måste anlita kreditmarknaden. Jag hänvisar till den senaste långtidsutredningens konstaterande, att det är nödvändigt med en ökning av industriinvesteringarna och att denna i viss utsträckning måste dämpa expansionstakten på andra områden, ty det måste ske en avvägning med avseende på angelägenhetsgraden hos de krav som ställs på kreditmarknaden. Detta är ju problem som herr Sträng många gånger har diskuterat här i kammaren. Utskottet har diskuterat dessa frågor mycket ingående och instämmer helt i motionärernas beskrivning av de ekonomiska svårigheter som expansionen i storstadsområdena framkallar. Även i andra expanderande kommuner i landet gör sig dock liknande resursavvägningsproblem gällande med samma kraft.

Avvägningen mellan finansiering genom löpande inkomster och finansiering genom lån är ett mycket viktigt spörsmål, och en ändrad ordning för skatteavräkningen mellan stat och kommun skulle, som motionärerna framhållit, kunna bli av betydelse för kommunernas möjligheter att lösa detta problem. Denna fråga behandlades i riksdagen år 1964 då riksdagen beslöt att hos Kungl. Maj:t begära en översyn av beräkningsgrunderna för utbetalning av skatteförskott till kommunerna. Utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t föranstaltar om att den begärda översynen kommer till stånd, utan att det nu görs något ytterligare uttalande i ämnet. Motionärerna framhåller också att markförvärvslån borde beslutas med det snaraste. Då denna fråga för närvarande prövas av Kungl. Maj:t kan det inte vara påkallat med någon hemställan i detta hänseende, Uppslaget om införande av en särskild investeringsavgift för företag som etablerar sig i storstadsområdena har nästan genomgående bestämt avvisats av remissinstanserna. Även utskottet anser starka skäl tala emot ett sådant förfarande och vill inte förorda någon utredning härvidlag. Jag instämmer helt i vad utskottet hemställer, nämligen att riksdagen med anledning av motionerna »måtte i skrivelse till Kungl Maj:t hemställa om utredning av de frågor som sammanhänger med finansieringen av de expanderande kommunernas investeringsbehov». Herr Börjesson i Glömminge vände sig mot att utskottet talat om expanderande kommuner och deras behov. Själv talade han om glesbygderna. Men herr Börjesson minns nog att vi i utskottet i raden av expanderande orter räknade in centralorterna ute i storkommunerna — och de finns spridda överallt ute i bygderna. Därigenom tillgodoses ju också önskningarna om en spridning av resurserna. I reservation 1 säges att ingen utredning behövs, men problemen är stora och svårbedömbara, och en utredning kan bara vara till nytta. Reservation 2 vänder sig emot att utskottet inte har begärt att riksdagen skall göra en ny skrivelse till Kungl. Maj:t efter den som vi gjorde i förfjol. Men det framgår väl ändå tydligt av utskottets skrivning att ingen önskar att allt skall bli vid det gamla.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

Herr talman! Den motion som väckts av herrar Lindahl och Palm m.fl. tar upp en av de mest aktuella frågor som våra politiker har att brottas med i dag. Enligt min mening ger motionen en riktig bild av den problematik som rymmes inom storstadsområdenas fortsatta expansion.

Jag anser att det finns mycket starka motiv för motionärernas krav. Men å andra sidan behöver naturligtvis den vidgning som utskottet föreslår inte nödvändigtvis leda till att de goda avsikterna i motionen omkommer. Om utredningen, som det står i ut skottets hemställan, skall utreda de frågor som sammanhänger med finansieringen av de expanderande kommunernas investeringsbehov, måste det i mycket hög grad bli en utredning om behoven inom stockholms-, göteborgsoch malmöregionerna. Det bör dock i denna debatt sägas ut att en utredning av det slaget, som jag för min del är mycket positiv till, inte får bli ett motiv för att avvakta och vänta. Man måste redan i dag ge ett verkningsfullt stöd till storstadsregionernas investeringar, i alldeles särskilt hög grad när det gäller att sörja för kreditgivningen till bostadsbyggandet. Hurudant är läget rörande kreditgivningen till bostadsbyggandet i storstockholmsregionen? Ja, av de organ som har uttalat sig i ärendet är ett remissyttrande särskilt intressant, nämligen det som «Storstockholms planeringsnämnd svarar för. Jag skall be att här få läsa in några meningar därur i kammarens protokoll. Det sägs där om storstockholmsområdet: »De ifrågavarande kommunerna har påtagit sig sin del av ansvaret för investeringar i bostäder och kollektiva anordningar för en <befolkningsökning som uppgår till 40 procent av landets totala befolkningstillväxt. Ökningen betingas främst av inflyttning från övriga delar av landet och kan inte nämnvärt påverkas av de berörda kommunerna. Nämnden erinrar om att under den första hälften av 1960-talet drygt 72 000 lägenheter påbörjats i området och att igångsättningen under senare år uppgått till i runt tal 16 000 lägenheter per år. även om denna utveckling har inneburit en ökning av igångsättningen jämfört med tidigare år, har likväl regionens procentuella andel av den totala igångsättningen i landet minskat med i genomsnitt två procentenheter. Statsmakternas uttalade intentioner om en ökning av bostadsbyggandet främst i de områden där bostadsbristen är störst har alltså inte förverk ligats och inte heller har de kommunala investeringarna kunna hålla takt med folkökningen eller bostadsbyggandet. Bostadsbyggnadsprogrammet syftar till en igångsättning under andra hälften av 1960-talet av 20000 lägenheter per år, men med hänsyn till behovsprognoserna vore det angeläget med en ännu större igångsättning.» Detta uttalande är ganska belysande för hela situationen i området. Läget på bostadsmarknaden i Storstockholm redovisades i höstremissen, och jag skall därför inte använda tiden till att erinra om de siffror som där framlades, bl.a. i den redovisning som gjordes av inrikesministern.

Målsättningen är, som påpekades i det nyss anförda citatet, 20 000 lägenheter om året i stockholmsregionen, men det tycks i bästa fall kunna bli 15 000— 16 000. Det må här sägas att redan målsättningen 20000 lägenheter om året är för låg — den är diskriminerande mot storstockholmsregionen. När herr Börjesson i Glömminge säger att man inte skall slussa mer pengar och krediter till Stockholm och andra storstadsregioner, är naturligtvis den synpunkten inte ointressant. I den nu genomförda valrörelsen verkade det som om alla politiker anslöt sig till talet om att vi skall bygga mest där bostadsbristen är störst; jag hörde då ingen som reste någon invändning mot denna slogan. Men nu gör man det. Herr Börjesson i Glömminge — i realiteten också herr Larsson i Umeå och flera av reservanterna — reser i sak en invändning mot denna allmänna inriktning att man skall bygga mest där bostadsbristen är störst. Vi får lägga det på minnet, ty det är intressant när man börjar komma förbi den allmänna politiska fraseologien och närmar sig konkreta frågeställningar om vad som bör uträttas. Herr Börjesson i Glömminge sade att om storstadsregionerna får mera resurser att bygga för, blir det på annan kommuns bekostnad. Det var en svår frågeställning. Men om vi utgår från att det bör byggas där de flesta bostadslösa människorna finns, så har jag svårt att förstå att vi skulle kunna komma till slutsatsen att man bygger på annan kommuns bekostnad. Jag skall inte trötta med citat. Jag läste emellertid häromdagen en tidningsartikel där drätselkammarordföranden i en sydsvenk stad sade: Vi tar gärna emot folk här, ty vi har sannerligen ingen bostadsbrist. — Det är inte dåligt att kunna göra sådana uttalanden. Jag vill inte alls påstå att man byggt på annan kommuns bekostnad, men uttalandet säger likväl något om den oriktiga fördelningen av bostadskvoten. Jag behöver inte säga mer om behovet av att Stockholm får resurser för att klara de uppställda målsättningarna — ehuru jag samtidigt önskat påpeka att dessa målsättningar i sig är ytterst otillfredsställande. även om det ges resurser för de 20000 lägenheterna, så konserveras Stockholm som bostadsbristens huvudstad. Jag vill i detta sammanhang, herr talman, säga ett par ord om handläggningen av dessa frågor, så som vi kunnat iakttaga under den senaste tiden. Bostadsstyrelsen har i skrivelse till riksbanken föreslagit att storstadsregionerna skall få förtur med hänsyn till bostadsläget. Riksbanksfullmäktige är emellertid efter sin behandling av frågan oeniga. Samtliga fullmäktige var inte närvarande vid sammanträdet. I mittenalliansens namn — jag tror den håller bättre då — var en av centerpartisterna inte närvarande, men en folk partist reserverade sig mot riksbanksfullmäktiges beslut. Vad fullmäktige beslutade var att överlåta åt riksbankschefen att avgöra ärendet — detta eftersom fullmäktige inte blev eniga. Men riksbankschefen är enligt uppgift i pressen borta en månad, så ärendet får vänta! Det är mycket som får vänta under denna månad — många planer får tills vidare vara ofullständiga. Detta fördystrar ytterligare perspektivet för bostadsbyggandet i Storstockholm. Det skapar oro för sysselsättningen i vinter bland ledande byggnadsföretagare. Det innebär att vissa företag kanske måste bryta hela produktionsserier, att andra företag måste låta bostadsbyggandet gå för halv maskin, att samkörda och effektiva arbetslag måste upplösas, att färdigutbildade lärlingar måste avskedas och mycket annat. Det kan inte vara en rimlig politik att handskas så med bostadsfrågan i de tre stora befolkningscentra. Jag finner faktiskt anledning fråga: För de som har huvudansvaret för bostadsfrågans lösning två slag av politik? Har vi en linje, en politik här i riks dagen, där vi varit eniga — givetvis med reservationer för att åtgärderna inte varit tillräckliga — om de kvoter som utgått bl.a. till storstadsregionerna? Finns det en annan linje och förs det en annan politik när pengarna skall fram? Riksdagens målsättningar och riksbanksfullmäktiges ställningstagande korresponderar inte när pengarna skall plockas fram. Det krånglar, enligt min mening, till hela frågan om planeringen av bostadsbyggandet. Det är helt riktigt — som herr Larsson i Umeå nyligen sade från talarstolen — att bostadsbyggandet inte får utnyttjas som ett dragspel. Men när herrar Börjesson i Glömminge och Larsson i Umeå reserverar sig mot att storstadsregionerna får resurser att fylla den kvot som vi tidigare varit eniga om, hamnar de själva bland bostadsbyggan dets gårdsmusikanter. Det är ett felaktigt handläggande av frågan, om bostadsbyggandet i storstockholmsområdet minskas under 1966. Jag skulle till slut, herr talman, vilja säga att vad vi nu behöver är ett ökat statligt engagemang i frågan om storstadsregionernas bostadsbyggande. Detta engagemang bör inte inskränka sig till krediterna utan bör gå vida längre och även inbegripa deltagande i produktionsprocessen för att snabbt trygga behovet av bostäder. Herr talman!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
Herr talman! Herr Jansson har vältaligt beskrivit svårigheterna för storstadsområdena — de är ju också berörda i motionen och utskottet instämde i den beskrivningen. Jag vill erinra herr Jansson om att kommunerna bekostar sina investeringar både med löpande inkomster och med upplåning. Beträffande möjligheterna till skattefinansiering vill jag hänvisa till att Svenska kommunförbundet i sitt remissvar yttrade att högskattekommunernas problem var de svåraste. Det sades även att om vissa kommuner skulle gynnas framför andra i fråga om möjligheterna att få låna bör högskattekommunerna få förtursrätten oberoende av var i landet de finns. I fråga om skattetryckets höjd vill jag hänvisa till sidan 4 i bankoutskottets betänkande. Där finner man att göteborgsoch malmöområdena befinner sig bland de 25 procent av landets kommuner som har det lägsta skatteuttaget och att Stockholms stad i skattehänseende endast obetydligt överstiger den undre kvartilen. Detta bör underlätta en skattehöjning där.

Nu säger säkert representanterna för storstadsområdena att det inte är lätt att höja den kommunala utdebiteringen. Det är så sant, men det måste väl vara ändå svårare att höja den kommunala utdebiteringen i de 75 procent av landets kommuner som redan ligger högre än de här omtalade storstadsregionerna gör.

Herr talman! Herr Jansson måste ha läst utskottets utlåtande mycket illa och dessutom ha lyssnat synnerligen dåligt på vad jag sade, eftersom han vill låta påskina att jag skulle stå bakom något försök att hindra bostadsbyggandet. Tvärtom framhöll jag mycket starkt behovet av ett ökat bostadsbyggande och framför allt av att vi får bort den ryckighet som nu råder. Herr Jansson borde veta att satsen »Man skall bygga där bristen är störst» emanerar från folkpartiet. Jag nämnde tidigare att det kapital som kommunerna har att fordra av statsverket rör sig om 4230 miljoner kronor för de två senaste åren. Skulle kommunerna ges möjlighet att få ut dessa pengar efter någorlunda skäliga villkor och i lämpliga utbetalningar, som inte skulle störa den övriga utvecklingen i samhället, skulle de i stort sett kunna bli självfinansierande beträffande sina kapitalinvesteringar på en hel del områden. När vi dessutom känner till den mycket stora brist som uppstår i kommunernas finanser beroende på ränteförluster och de förluster som de i övrigt gör på penningvärdeförsämringen, tycker jag att det är litet svagt av den socialdemokratiska delen av utskottet att inte våga skriva till regeringen och på peka dessa förhållanden. Vördnaden verkar litet för stark. Man bör kunna säga ifrån hos en regering, som år 1964 fick en riksdagsskrivelse och ännu inte har börjat göra det minsta åt saken.

Herr talman! Får jag först till fru Renström-Ingenäs säga att det inte bara är ute i landet som man har en hög kommunal utdebitering. Jag talar hela tiden om Storstockholm. Den stora staden är ju oftast ändamålsenligare än en mindre stad. Det gör att den kommunala utdebiteringen i Stockholm inte hör till de högre i landet. Men i Storstockholm finns en rad kommuner med mycket hög utdebitering. Jag skall ta några exempel ur tabell 3 i utskottets utlåtande, nämligen Boo 20:40, Botkyrka 20:00, Märsta 20:02 och Vaxholm 20:50. De toppar listan över utdebiteringar i landet, vilket är ganska intressant att notera i detta sammanhang. Vad beträffar bostadsbyggandet i storstockholmsregionen kan det inte byggas så mycket i själva Stockholm. Staden kan ju framför allt utvecklas utanför sina egna gränser — två tredjedelar av bostadsbyggandet i regionen kommer till stånd utanför Stockholm. Till herr Börjesson i Glömminge, som menade att mitt tal om en utredning i varje fall inte var sådant som han skulle ha önskat, måste jag upprepa vad jag tidigare sade. En utredning som skall undersöka de expansiva regionernas finansieringsbehov måste väl — om dess arbete skall bli till någon nytta, väsentligen syssla med de tre regioner som vi har talat om. Därmed är inte sagt att utredningen inte också kan befatta sig med andra expansiva områden. Det är självklart att den kan göra det. Men de tre i här förevarande avseende viktigaste områdena kan man väl inte gå förbi. Det finns ett annat sätt att angripa problemet, anser herr Börjesson, näm ligen genom lokaliseringspolitiken, genom att — som han uttrycker det — slussa folk från här ifrågavarande områden. Nu bor människor här. De kanske vill bo här. När glesbygderna diskuteras, talas det ofta om var folk vill bo. Nu är det tydligen många som vill bo i storstockholmsregionen och som har bosatt sig här, och av denna anledning måste dessa frågor lösas.

Herr talman! Innan jag vänder mig till herr Jansson, vill jag för ett ögonblick kommentera ett uttalande som fru Renström-Ingenäs gjorde. Stockholms stad tillhör ju inte de expanderande kommunerna. Om fru Renström-Ingenäs nu har för sig att man begärt en utredning som gäller även Stockholms stad, har hon såvitt jag kan förstå inte tolkat utskottets skrivning rätt. Det är ju tvärtom så att Stockholms stads befolkning sedan ett tiotal år tillbaka minskar för varje år. I Stockholms län finns det 50 kommuner. Av dessa har, som jag antydde, drygt 10 dessa problem. I länet finns dessutom kommuner, som tillför kapitalmarknaden resurser genom att de på gamla lån gör avbetalningar som är större än de nya lån de tar upp. Vi inom storstadsområdet är alltså inte helt osolidariska i vårt uppträdande på kapitalmarknaden. Men vi har denna typ av kommuner som är så olika övriga kommuner i landet, och det har varit en av orsakerna till att vi velat skapa ett storlandsting, en fråga som vi nu håller på att utreda för att så fort som möjligt komma fram till ett resultat på den punkten. Ett storlandsting skulle göra det möjligt för alla kommuner i detta storstadsområde att solidariskt planera sin verksamhet, och härigenom tror jag att en del av det problem vi nu diskuterat skulle lösas.

Herr talman! Det är alltid mycket intressant att ta del av de reservationer som fogas till ett utlåtande när utskottet inte kunnat bli enigt. I detta fall har högerledamöterna och centerpartiledamöterna i bankoutskottet enats om att avstyrka de föreliggande motionerna. Det har varit intressant att läsa deras reservation, ty den präglas, tycker jag, rätt mycket av de synpunkter som Sveriges industriförbund i olika sammanhang framfört. Det är frapperande att herrar Nils Teodor Larsson och Börjesson i Glömminge alldeles glömt bort att i denna reservation tala om det universalmedel som centerpartiet har för att lösa det mesta i samhället, nämligen en aktiv lokaliseringspolitik! Nu har herr Börjesson i Glömminge kommit ihåg den saken i dag; han har i två anföranden talat om den aktiva lokaliseringspolitiken, om vilken det alltså inte finns ett ord i reservationen. Det kan nu tänkas att detta inte beror på glömska, ty det är tre högermän och två centerpartister som står för reservationen, och det är ju möjligt att det var högermännen som dikterade vad som skulle stå i denna. Detta ger mycket intressanta aspekter på den aktuella politiska situationen. Mittenalliansen har här spruckit, och det har i stället blivit en högerallians. Mittenpartierna har sagt, att högern givetvis aldrig kommer att få någonting att säga till om i den framtida politiken. Nu har vi emellertid fått ett påtagligt exempel på att centern måst avstå från sitt annars ständiga tal om den aktiva lokaliseringspolitiken för att i stället instämma i det som högerns representanter helst velat framföra. Herr talman! Jag skulle vilja erinra om att de remissyttranden som avgivits över motionerna är daterade i mars månad i år. Det ger mig anledning att förmoda att några av remissinstanserna skulle ha kommit till andra eller i varje fall något mer nyanserade slutsatser, om deras yttranden hade skrivits nu i höst. Jag tänker då främst på bankofullmäktiges yttrande i det avsnitt, där fullmäktige behandlar bostadsbyggandets problem. Man erinrar om att det under 1965 igångsattes 92000 lägenheter, vilket med 4000 översteg det antal som riksdagen beslutat. Eftersom man för preliminära lånebeslut och igångsättning ställt kravet att byggnadskreditiv skall vara beviljade, har fullmäktige — med all rätt, anser jag — dragit den slutsatsen i mars månad i år, att de beviljade kreditiven gott och väl motsvarade igångsättningen. Jag vill inte nu dra upp någon bostadsdebatt, men det är väl ändå befogat att uttala en förmodan att ett yttrande från bankofullmäktige i dag skulle ha fått ett något annat innehåll. Men jag är ändå litet betänksam med hänsyn till den behandling bostadsstyrelsens skrivelse av den 27 oktober fått av bankofullmäktige. Här har ånyo påtalats den »katastrofsituation» vi befinner oss i, inte minst i storstadsregionerna. De allra färskaste siffrorna visar att det i stockholmsregionen i år igångsatts 8 344 lägenheter. Vid samma tid förra året hade 10482 lägenheter igångsatts. För göteborgsregionen gäller siffrorna 5 828 nu mot 7204 förra året. Malmö—Lund-regionen ligger avsevärt bättre till med en igångsättning av 4926 lägenheter mot 5 215 år 1965.

Bostadsstyrelsen är kanske litet förvånad över att fullmäktige i riksbanken erinrar om att man tidigare till riksbankschefen delegerat beslutanderätten i fråga om vill koren för obligationsemissioner. Bostadsstyrelsen menar verkligen allvar när den nu ånyo framför behovet av åtgärder. Det kan tänkas att detta leder till det resultat som bostadsstyrelsen avsett; majoriteten i riksbanksfullmäktige har uttalat att bostadsstyrelsens framställning skall beaktas av riksbankschefen, då han tar ställning till dessa frågor. Det synes mig dock som om man hade kunnat förvänta att fullmäktige med hänsyn till frågans vikt hade behandlat framställningen, även om det sedan tidigare finns en generell delegationsrätt. Herr talman! Det skulle finnas mycket mer att säga i denna fråga; men diskussionen har dragit ut på tiden. Jag skulle ytterligare bara vilja säga att det inte är av överdriven blygsamhet, herr Larsson i Umeå, som socialdemokraterna i utskottet motsätter sig att skriva till Kungl. Maj:t och på nytt begära en utredning. Riksdagen har skrivit härom 1964, och utskottet har med all önskvärd tydlighet framhållit att man förväntar att åtgärder skall vidtas. Jag undrar om det är riksdagspraxis att man då efter två år åter skriver om samma sak. Det skulle verka litet ovanligt. Vi måste väl ändå förvänta att denna utredning kommer till stånd som en följd av den skrivning som nu gjorts. Jag delar helt de synpunkter som framförts beträffande angelägenheten av att få till stånd ett annat avräkningsförfarande mellan stat och kommun. Herr Bengtson i Solna har dock försatt sig i en något underlig situation. Utskottet har ju i sin skrivning framhållit att man tycker att ett sådant nytt avräkningsförfarande borde införas, men herr Bengtson och två andra högermän avstyrker hela motionen, alltså även i den del där detta uttalande görs. Därför har herr Bengtson måst avge ett särskilt yttrande, i vilket han framhållit att avräkningsförfarandet är otillfredsställande.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
Herr talman! Det finns naturligtvis inte så mycket att tillägga efter den långa diskussion som förts här i kammaren. Ämnet är så gott som uttömt. Jag har emellertid begärt ordet enbart för att stryka under behovet av kapital för finansiering och de kreditsvårigheter som finns i kommunerna omkring de stora städerna. I den skattetabell som bankoutskottet har presenterat märker vi att Stockholm, Göteborg och Malmö håller sig med relativt låga skatter och att dessa städer inte heller har de kreditsvårigheter som man finner bara några mil utanför storstäderna. Bland kranskommunerna finner man små kommuner som har en väldig expansionstakt. Herr Börjesson i Glömminge säger, att man skall angripa de bakomliggande faktorerna. Det är självklart att därest dessa regioner kunde »sparka bakut» så starkt att industrien och expansionen inte sökte sig dit i den takt som nu sker, skulle detta vara bra. Jag vill slå fast vad herr Larsson i Umeå sade, nämligen att dit industrien och arbetstillfällena har kommit söker sig folk. Har man väl fått dit folk, måste man ge dem bostäder. Men det gäller inte bara att bygga bostäder, utan man måste få fram skolor och göra andra följdinvesteringar, vilket sannerligen inte är så enkla saker att ordna för dessa mindre kommuner. Jag tillhör själv en kommun i göteborgsregionen, som jag vill ta som exempel. På grund av regeringens och riksdagens beslut måste denna kommun bygga skolor. I min kommun planerar vi byggandet av ett gymnasium till en kostnad av 15 miljoner kronor. Till detta får vi ett nedprutat statsbidrag på något över 4 miljoner, och vi har fått tillstånd till ett lån, som också blivit nedprutat till något över 11 miljoner kronor. Trots att kommunalmännen legat i som remmar hos låneinstituten, har vi inte lyckats få fram mer än 6,5 miljoner kronor. Ansvariga kommunalmän kan emellertid inte stoppa detta skolbygge; det måste färdigställas därför att föräldrar och elever så kräver. Man får så att säga handla i förhoppning om att få fram pengar till den dag då skolans uppförande kommit till det stadium att ytterligare pengar erfordras. Markfrågan kring staden har lyckligtvis ordnats genom att vi har köpt in för åtskilliga miljoner kronor, men det har varit ett stort besvär att få fram pengarna för denna markfinansiering. Framtidens människor kommer naturligtvis att uppskatta att vi en gång skaffade denna mark, men det svåra är just att få fram pengarna. Jag skulle naturligtvis kunna fortsätta med en uppräkning av svårigheterna, men jag vill här bara understryka behovet av att vi får en kartläggning av det hela. Det gäller inte bara kranskommunerna i storstadsregionerna, utan det gäller givetvis också, såsom utskottet så riktigt har påpekat, alla expanderande kommuner i landet. Det är klart att vi genom diskussioner inte skaffar fram mera pengar, men de små expanderande kommunerna kommer under nuvarande förhållanden i en mycket besvärlig situation. Kunde man lösa denna fråga på ett eller annat sätt, vilket faktiskt är nödvändigt, skulle detta hälsas med tillfredsställelse. Jag har, herr talman, bara velat understryka utskottets skrivning och det behov som föreligger. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Ekström i Igge sund gjorde sig lustig över min inställning i denna fråga och använde t.o.m. uttrycket dr Jekyll och mr Hyde. Jag kan försäkra herr Ekström att det går alldeles utmärkt att representera högern både som riksdagsman och som kommunalman i Stockholms län. T. o. m. väljarna tycker att det går bra.
Herr talman!
Vi tror att det skulle gå ännu bättre om vi kunde slippa en del av de regleringar som införts genom den socialdemokratiska politiken. Jag håller fast vid den linje jag hade när riksdagen behandlade denna fråga 1964 och då avvisade en utredning till förmån för storstadsregionerna. Herr Ekström har emellertid ändrat uppfattning och är nu inne på en annan linje än han var 1964. Jag tror inte på herr Ekströms linje. Att jag i likhet med övriga högerledamöter här i kammaren står fast vid kravet på en översyn av skatteförskottsreglerna är väl i och för sig inte så märkligt — det gör hela kammaren. De olika nyanserna i skrivningarna på just denna punkt har jag berört i mitt första anförande, varför jag inte närmare behöver gå in därpå nu.

Vi har likväl anledning att hälsa med tillfredsställelse bankoutskottets inträngande behandling av och positiva ställningstagande till dessa frågor. Vi har i vår motion tagit upp frågor som har den allra största aktualitet i de tre storstadsregionerna, vilka i dag rymmer en tredjedel av Sveriges befolkning. Det svåraste problemet för kommunerna i dessa starkt expanderande områden torde vara att finansiera de omfattande investeringarna, särskilt då alla följdinvesteringar. Vi som bor i dessa områden har ingenting att erinra emot att bankoutskottet vidgar begreppet så till vida att man vill ta upp även de expanderande kommunernas investeringsbehov. Det finns säkerligen fog för Svenska kommunförbundets påpekande, att åtskilliga kommuner utanför storstadsregionerna har jämförbara ekonomiska svårigheter och lika hög kommunal utdebitering. På tal om kommunala utdebiteringar, som berörts i debatten, är det ett faktum att många av förortskommunerna har en mycket hög kommunal utdebitering. Det finns också kommuner med låg utdebitering, men det är då fråga om kommuner som inte gör några större insatser på bostadsbyggandets område. Den lägsta kommunalskatten har man bl.a. i Danderyd, Saltsjöbaden, Stocksund och Djursholm. Den stora folkströmmen = till storstadsområdena ställer dessa kommuner inför en rad svårbemästrade uppgifter, vilka bör klarläggas vid en långsiktig såväl fysisk som ekonomisk planering. I det område som jag känner bäst, Storstockholm, har folkmängden på 15 år ökat från 986000 till närmare 1250 000 invånare. Regionen har varje år befolkningsmässigt ökat med en siffra motsvarande en medelstor svensk stad, och under senare år har genomsnittligt 40 procent av den totala folkökningen registrerats i storstockholmsområdet. Till följd av de krympande markreserverna för bostadsbebyggelse inom Stockholms stads gränser har denna folkökning under 1960-talet helt kommit att fördelas på regionens länskommuner. I det förslag till reviderad regionplan för storstockholmstrakten, som nu är under utarbetande, förutsätts att Storstockholms folkmängd år 2000 skall uppgå till omkring 2,2 miljoner invå nare. Vi tror inte att den av riksdagen beslutade lokaliseringspolitiken, som vi från storstädernas sida självfallet givit vår anslutning till, i någon högre grad kommer att dämpa takten i storstadsregionens tillväxt. Jag har här bara talat om Storstockholm. Representanter för göteborgsoch malmöregionerna kan anföra liknande framtidsprognoser. Detta är som bekant inte bara ett svenskt problem. Utvecklingen är i stort sett densamma i alla länder, och tillväxten av storstadsregionerna kan knappast begränsas. Bostadsbyggandet i Storstockholm har ökat från 11270 igångsatta lägenheter 1957 till 15 850 igångsatta lägenheter 1965. Trots detta har regionens relativa andel av det totala bostadsbyggandet i landet inte ökat utan i stället minskat. Bostadsproduktionen under 1960-talet i Storstockholm utgör inte mer än drygt 16 procent av den totala bostadsproduktionen. Detta faktum bör ställas i relation till att 40 procent av landets folkökning faller på storstockholmsområdet, att regionen har omkring 40 procent av landets samlade bostadskö och att en betydande del av nytillskottet av lägenheter går åt för att ersätta rivna bostäder. Mot denna bakgrund är det uppenbart att bostadsbyggandet i Storstockholm hållits på en alltför låg nivå. I motionen understryks att statsmakterna nu måste skapa garantier för en sådan kreditförsörjning att kommunerna kan fullfölja sitt bostadsbyggande. Inte mindre än ett tiotal betydelsefulla remissinstanser har fått tillfälle att yttra sig över motionen. De flesta är positivt inställda, bland dem Svenska stadsförbundet och majoriteten inom Svenska kommunförbundet. Bara två remissinstanser — Svenska bankföreningen och Svenska försäkringsbolags riksförbund — avstyrker direkt utredningsförslaget. Utskottsmajoriteten gör i sitt utlåtande följande uttalande, som vi tycker är synnerligen viktigt och angeläget: »De resursavvägningsproblem som ofrånkomligen måste uppkomma i vår snabbt expanderande ekonomi, där efterfrågan på kapital och reala tillgångar ständigt tenderar att överstiga tillgången, har kommit till särskilt klart uttryck i de där belägna kommunerna. Även i andra expanderande kommuner i landet gör sig dock liknande resursavvägningsproblem gällande med samma kraft.» Utskottsmajoriteten anför vidare att det enligt dess uppfattning vore »önskvärt att få till stånd en mera vittsyftande undersökning av de expanderande kommunernas förutsättningar att finansiera erforderliga kommunala investeringar». Motionärerna tycker att det är bra att detta blir sagt i klartext av utskottet. Det är emellertid en smula överraskande att till det positiva utlåtandet har fogats en reservation som går på rena avslagslinjen. Bakom denna reservation står, som tidigare framhållits här i debatten, bankoutskottets högermän och centerpartister. Majoriteten utgörs av utskottets socialdemokrater och folkpartister, som båda hemställer till Kungl. Maj:t om en sådan här utredning. Denna uppdelning är ju rätt intressant, även om vi inte skall överbetona betydelsen av den. Men i likhet med Dagens Nyheter kan man inte underlåta att säga att det hela är en smula pikant. Det blev alltså ingen mittensamverkan här; den höll inte ens för denna lilla påfrestning. Folkpartiet är för och centerpartiet emot en utredning om de expanderande kommunernas investeringsbehov. Högern och centerpartiet har däremot funnit varandra. Kanske man får antaga att det är fråga om en mera tillfällig förbindelse. Jag har bara velat anföra detta. Det skulle vara mycket mer att tillägga, men debatten har ju pågått ganska länge. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets förslag om en utredning, som ger tillfälle att genomlysa problematiken.